Herr talman! Till Alf Lövenborg vill jag säga att vad jag har försökt åstadkomma i svaret är — och det är en nödvändighet i alla nedrustningssammanhang — en balans mellan supermakterna: båda har ansvar för kapprustningen. Jag har inte på något sätt jämställt olika typer av rustningsobjekt. Men vi kan inte se dem åtskilda utan måste se till helheten. Det är vad jag har försökt göra i mitt interpellationssvar, och jag tror att vi kan vara eniga om att det är nödvändigt att göra det. Alf Lövenborg talade i sitt inlägg om ”det med kärnvapen fasansfullt belamrade Europa”. Det är den faran vi upplever och den fasan vi ser framför oss: att de skulle komma till användning. Jag delar den uppfattningen. Så till herr Sture Ericsons mycket långa och delvis mycket salvelsefulla inlägg. Det är riktigt och viktigt att man inför neutronbomben känner så som Sture Ericson gör. Jag känner på precis samma sätt själv, och det gör också regeringen som helhet. Det vill jag understryka. Vi är eniga om att söka bekämpa den teknologiska kapprustningen i världen när det gäller vapen. Jag hoppas att vi är eniga om att vi måste bekämpa alla kärnvapen. Neutronvapnet är ett av de senaste tillskotten på det här området. Det väcker fasa bland människorna, och motståndet mot detta vapen har stöd av en mycket bred opinion. Jag vill på det allra bestämdaste tillbakavisa Sture Ericsons insinuationer att jag och regeringen skulle gå USA:s ärenden. Sverige står när det gäller utrikespolitiken och nedrustningspolitiken av tradition oberoende av supermakterna. Vi går vår egen väg, och det gör vi också i det här fallet. Vi har faktiskt också från USA fått kvitto på att man där uppfattat våra uttalanden så att vi är motståndare till neutronbomben. Efter den kontakt som togs med utrikesdepartementet har vi dessutom vid flera tillfällen upprepat vår inställning till neutronbomben. Det är ett omänskligt vapen, och det väcker avsky hos oss. Vi måste bedriva opinionsbildning, och det är det vi är i färd med att göra. Sverige var ett av de få länder som över huvud taget nämnde neutronbomben under generaldebatten, och vi är ett av de få länder som över huvud taget har tagit upp frågan om neutronbomben i FN:s generalförsamling. Detta är ett beklagligt faktum, men vi måste fortsätta att göra våra uttalanden och försöka bredda opinionen. Vi har här en gemensam uppgift att stödja både den internationella och den inhemska opinionen. Det är därför som regeringen gör dessa uttalanden, och det är därför som vi försöker bredda debatten och få ett ökat stöd i Förenta nationerna. Jag handlade inte mot bättre vetande när jag i mitt svar även nämnde andra vapen på kapprustningens område. Att jag nämner att dessa vapen också finns med i bilden innebär inte att jag jämställer dem med neutronbomben. Jag sade nyss till herr Lövenborg och vill nu säga det även till herr Ericson att det är viktigt att man har hela bilden klar för sig. Men neutronbomben har med sin speciella konstruktion kommit att framstå som det yttersta beviset för vad den teknologiska kapprustningen kan åstadkomma, och därför har neutronbomben väckt en opinion som borde ha väckts långt tidigare. Det är viktigt att konstatera detta, och därför är det viktigt att bedriva opinionsarbetet allt kraftigare. Här har vi alltså en gemensam ståndpunkt. Sture Ericson tog också upp icke-spridningsfrågan. Det är självklart att alla kärnvapen också måste ses från spridningssynpunkt. Faktiskt finns det med i mitt svar att detta kan bidra till en utbredning av kärnvapnen. Jag har inte närmare utvecklat detta, men tanken finns med där. Mot spridningseffekten kan i och för sig tala att neutronbomben är ett mycket komplicerat vapen, mera komplicerat än andra kärnvapen, och av det skälet kan det vara svårtillgängligare och kräva en högre utvecklad teknologi. Men spridningssynpunkten måste ändå finnas med i diskussionen om alla kärnvapen. Här utgör neutronbomben inte något undantag, utan den finns med i den allmänna bilden av vårt nedrustningsarbete och icke-spridningsarbete. När det gäller framläggande av resolutionstext eller inte har jag per sonligen, tillsammans med de experter på nedrustningsområdet som funnits med sedan den förra regeringens tid, kommit fram till att det just nu troligtvis är på det sättet att en resolution skulle låsa i stället för att lösa frågorna. Vi har verkligen gjort allvarliga bedömningar inom utrikesdepartementet, också efter kontakter med andra huvudstäder och vår delegation i New York, och vi har dragit vår slutsats och förelagt resultatet för regeringen. Detta är tillvägagångssättet i det här arbetet. Men därmed har vi inte avslutat arbetet. Vi kommer att följa frågan med yttersta uppmärksamhet. Vi håller just nu på att förbereda den extra generalförsamlingen i nedrustningsfrågor, där vi kommer att verka för att nedrustningsfrågorna när det gäller just kärnvapen skall spela en stor roll.

Det är uteslutande ifrån dessa utgångspunkter som jag och regeringen fattat beslut i frågan om resolution nu eller inte. Det råder inget tvivel om vart vi vill nå. Målet är vi eniga om, men vägarna dit är det vi diskuterar — och skillnaden där är som sagt inte särskilt stor. Jag vill dra en parallell. När minikärnvapnen diskuterades mycket intensivt för några år sedan — och det här är så att säga ett fullföljande av den debatten — talade Alva Myrdal å den svenska regeringens vägnar två gånger 1973, i generalförsamlingen och sedan i CCD i Geneve, om det oacceptabla — eller vilket uttryck hon nu använde, jag kommer inte exakt ihåg det — i minikärnvapnen. Men regeringen lade inte — av exakt samma skäl som vi i dag funnit avgörande — fram en resolutionstext då, därför att det inte var säkert att den skulle bli framgångsrik och att den därigenom så att säga skulle binda stater i stället för att låta dem få tid att tänka efter och verkligen inta en annan ståndpunkt än den de var på väg att inta. Det är på det sättet vi agerat den här gången, och det är på det sättet vi kommer att agera framgent. Efter Sture Ericsons uttalande kan jag dra slutsatsen att vi är eniga om målet men oense om vägarna. Låt oss tillsammans bereda vägen för en från vår synpunkt positiv resolution när det gäller såväl neutronvapen som alla andra kärnvapen oavsett grad av fasansfullhet — det går inte att gradera sådant.

Herr talman! Sture Ericsons insinuationer om min stormaktsanknytning vill jag bortse ifrån. Jag har för mig att antydningar om stormaktsanknytning när det gällde Sture Ericson cirkulerade i tidningarna för några år sedan, men jag vill inte ta upp kammarens tid med sådant i en så allvarlig debatt som denna. Fru Söders formuleringar såväl i FN som i detta svar anser jag nu liksom tidigare som förpliktande för att det fortsatta agerandet från svensk sida måste riktas mot tillverkningen av neutronbomber. Min bedömning är också att svaret förpliktar till nya, klara och otvetydiga svenska initiativ. Fru Söder säger vidare i skilda formuleringar att hon här inte drar några likhetstecken, och det tycker jag är bra. Man kan inte göra det i detta fall. Den ena stormakten, som nyligen har avslutat ett blodigt krig i Vietnam, viftar nu med neutronbomben mot en krigstrött mänsklighet. Den andra stormakten lägger fram förslag i fredens intresse. Det skedde senast vid den jubileumssession i Moskva där Bresjnev talade. Han sade då bl.a. — jag läser ur APN-bulletinen för den 2 november: ”I dag föreslår vi ett radikalt steg: att komma överens om samtidigt stopp för produktion av kärnvapen i alla stater. Det gäller vilket vapen som helst av detta slag — och om det nu är atom-, väteeller neutronbomber eller projektiler. Kärnvapenmakterna skulle samtidigt kunna förplikta sig att successivt börja minska redan samlade förråd av dessa vapen i syfte att sist och slutligen fullständigt ”hundraprocentigt” avveckla dem. Kärnenergin bara för fredliga ändamål - med denna appell vänder sig sovjetstaten till regeringar och folk vid sitt 60-årsjubileum. Det finns ännu ett viktigt problem som har direkt att göra med uppgiften att minska hotet om ett kärnvapenkrig. Det gäller att göra förbudet mot kärnvapenprov fullständigt, så att sådana prov blir förbjudna inte bara i atmosfären, i rymden och under vatten utan också på jorden. Vi vill främja underhandlingarna i denna fråga och föra dem till ett framgångsrikt slut. Därför förklarar vi att vi är beredda att komma överens om att man vid sidan av förbud för en viss period av alla kärnvapenprov skall införa moratorium för kärnsprängningar för fredliga ändamål.” Detta uttalande tycker jag klart visar den kontrast som finns i denna vår värld. Det görs ibland försök att förlöjliga och förtala den fredskamp som förs i skilda sammanhang, trots att alla ändå måste veta att det gäller blodigt allvar, att det har gått så långt att det handlar om liv eller död för människor. Jag tror att jag i ett tidigare sammanhang i dennna kammare har belyst den upptrappning som på grund av den teknologiska utvecklingen har skett vid varje krig. I det första världskriget deltog 33 länder, och det krävde 10 miljoner dödade och 20 miljoner sårade människor. Det andra världskriget drog med sig 72 länder, och det gav som resultat 34 miljoner dödade och 70 miljoner sårade och lemlästade. Ett tredje världskrig skulle, om det utlöstes, få sådana konsekvenser att ingen vettig människa kan undgå att rysa vid blotta tanken på det. Det skulle bli ett kärnkraftens helvete, en orgie i massmord, vars verkningar skulle sträcka sig långt in i framtiden — om det över huvud taget skulle finnas någon framtid kvar för denna mänsklighet. Så är perspektivet, och det nya hotet från de krafter som pläderar för tillverkning av neutronbomben måste avvärjas medan tid är. Det gäller bokstavligt talat livet för oss alla. Neutronbomben sägs ju vara så human att den bara dödar allt levande, men skonar de materiella värdena. Neu tronbomben framställs faktiskt som human genom att den skonar byggnader och materiel samtidigt som den tar livet av människor. Sällan har det cyniska profittänkandet nått sådana avskyvärda höjder som i samband med neutronbomben. Den brottsliga uträkningen är alltså att en erövrare skall kunna bomba ihjäl allt mänskligt liv för att sedan ta över byggnader, anläggningar, fabriker och annat i oförstört skick. Det enda en erövrare behöver kosta på sig är att bränna lik och gräva gravar. Jag tror att det var Olof Palme som i samband med neutronbomben sade: ”Man tar sig för pannan och undrar om världen har blivit galen.” Jag vill verkligen instämma i den reflexionen. Vi vet att neutronbombens anhängare i denna debatt skrämmer med hotet från Sovjet och påstår att man med den nya bomben skall hindra Warszawapaktens länder att gå till angrepp i Mellaneuropa. Jag tycker att det är ett dåligt argument för en dålig sak. President Carter försöker ofta framställa sig som en ädel förkämpe för mänskliga rättigheter. Nu diskuterar man i det land där han är president ett projekt som, om det kommer till utförande, hotar allas vår mänskliga rättighet att få leva i fred och utan dödsfruktan. En av de viktiga uppgifterna är nu att stoppa det här mardrömslika projektet — vårt land har all anledning att på varje tänkbart sätt understödja en världsopinion som säger nej till neutronbomben, och jag anser att fru Söders formuleringar förpliktar till nya och bestämda initiativ.

Herr talman! Herr Lövenborgs dämpade tonfall i debatten är en illustration av det brödraskap som utvecklas mellan supermakterna, bl.a. i FN:s generalförsamling, i sådana här frågor. Man vill inte att andra skall blanda sig i de storas bollande med terrorvapen. Utrikesministern kallade ner Alva Myrdals ande över debatten. Ja, Alva Myrdal röt till hon. Hon sade ifrån i augusti 1973. Hon krävde ett klargörande från stormakterna om hur deras minikärnvapendoktrin såg ut. Hon fick svar och lyckades alltså etablera något av en preliminär kärnvapendoktrin, som har hållit fram till nu i sommar, när debatten om neutronbomben bröt ut. Nu är den minikärnvapendoktrinen såvitt jag förstår på väg att luckras upp, och Sverige gör ingenting. Om Alva Myrdal fortfarande hade varit ansvarig för nedrustningsfrågorna hade vi inte behövt sysselsätta oss med det här moderata tassandet kring dagens hetaste nedrustningsfråga. USA har inte ändrat vår inställning, säger utrikesministern. Citaten finns där och vem som helst kan göra en egen bedömning. USA:s ambassad kommer med säkerhet att konstatera detsamma som jag gjorde här tidigare och redan i eftermiddag telegrafera hem till Washington att utrikesministerns tal om oro den 9 september inte alls var så allvarligt menat. Det är en oro som svenska regeringar alltid har känt och känner. Det finns nu en auktoritativ definition av den oro utrikesministern talade om den 9 september — den beskrivningen gör att 9 september-uttalandet inte innehåller så mycket. Vilken opinion är det egentligen regeringen representerar i den här frågan? Inte är det folkrörelseopinionen. Vilken folkrörelse har uppmanat till moderat moderation om neutronbomben? T. o. m. ärkebiskopen talar klarspråk. Den hemska sanningen är att den svenska utrikespolitiken i den här frågan varit mest lyhörd för den opinion som USA:s ambassad representerar. Det är viktigt att förankra utrikespolitiken i ett brett folkligt stöd. Det gör inte regeringen i den här frågan. Därför blir dess agerande famlande och utan kraft. Det är klok politik att bygga på folkets breda lager. Är det då lägligt att lägga fram en resolutionstext nu? Det är en taktisk bedömning. Regeringen har frågat sig: Hur gör andra? När andra, mindre alliansfria länder än Sverige, är försiktiga inför supermakten USA har Sveriges regering beslutat sig för att också agera försiktigt. Det är en felbedömning. Sverige hade kunnat agera opinionsbildare i den här frågan tillsammans med de u-länder som uttalade sig om neutronbomben. Sveriges uppgift är att vara pådrivande i nedrustningsfrågorna — det är vår traditionella nedrustningspolitik. Den kräver i vissa lägen att man, som Alva Myrdal i minikärnvapendebatten 1973, agerar med en viss djärvhet. Det är Sveriges uppgift som alliansfri nedrustningsnation vid konferensen i Genéve att vara aktivt och att ta initiativ. Utrikesministern nämnde att man förbereder sig för vårens extrasession i generalförsamlingen. Ja, den börjar i slutet av maj. Enligt alla uppgifter kommer president Carter att då redan ha bestämt sig. Om man då kommer med neutronbomben, så har man missat tåget. Det är nu man måste agera, inför den nu samlade generalförsamlingen i New York. Det är nu man kan göra nytta i den internationella opinionsbildningen! Vi säger ständigt att arbetet i FN är viktigt för att bilda internationell opinion i olika frågor. Nu har vi en unik chans att innan avgörande beslut fattas göra en insats. Men vi tar inte vara på det tillfället nu. Det är väl aldrig så att det har gått prestige i denna fråga? Hade det kanske varit lättare för regeringen att agera i neutronvapenfrågan, om inte vi socialdemokrater hade engagerat oss så starkt för ett stopp på utvecklingen av neutronvapnet? Ingen av oss tre talare har berört den svenska säkerhetspolitiken och vad en förbandsläggning av neutronbomben skulle få för återverkningar på vår egen säkerhetspolitik. Om minikärnvapen under de närmaste åren förbandsläggs av NATO, och senare också kanske av Warszawapakten, så blir konsekvenserna för alliansfria stater som Sverige negativa. De marginella styrkor som kan avdelas för ett angrepp mot Sverige kan, om de utrustas med minikärnvapen, lätt göras starka nog för att slå ut försvararens konventionella styrkor. Risken är stor för att Sveriges försvarsdoktrin av många kommer att anses förlegad den dag minikärnvapnen och med dem nya kärnvapendoktriner blir en del av militärblockens ka.pprustning i Europa. Vi närmar oss här mycket kritiska frågor av avgörande betydelse för vår säkerhetspolitik.

Herr talman! I det förra inlägget och delvis också i det senare använde sig Sture Ericson av olika slags citatsteknik. Det kan man naturligtvis göra. Men ser man till helheten i det svar som jag lämnat i dag och i det tal som Inga Thorsson höll förra veckan på regeringens vägnar, så är de talen på flera punkter ett starkt fördömande av neutronbomben, samtidigt som det fördömandet är insatt i en helhetsbild. Men rycker man ut vissa meningar i ett tal, så kan man ju få det till nästan vad som helst. De båda talen innehåller inte något nedtonande, som Sture Ericson här försökte göra gällande. Vi står fast vid vårt fördömande av neutronbomben. Sedan gjordes det ett annat och mera infamt citat, som jag vill klarlägga. Det var citatet att man i USA inte har fattat något beslut. Därmed avses självfallet definitivt beslut. Om jag hade sagt att man tidigare hade fattat andra beslut — eller om det i mitt svar hade stått några beslut — så hade det varit felaktigt. Här avses naturligtvis slutgiltigt beslut. Jag vill också understryka vad vi gång på gång har framhållit, nämligen att supermakten självfallet har ett ansvar i alla nedrustningsfrågor och i synnerhet när det gäller kärnvapenfrågor. Att detta inte fanns med i den delen av Inga Thorssons tal som Sture Ericson här åberopade betyder inte att supermakten inte har ett ansvar. Självklart har den huvudansvaret. Det har vi sagt oändligt många gånger från svensk sida. Vidare sade Sture Ericson att Sverige inte gör någonting, men i den här frågan har vi gjort mer än de flesta andra regeringar. Våra uttalanden har också varit mycket allvarligt menade, och vid våra samtal med företrädare för USA:s regering har vi kraftigt understrukit allvaret i vår uppfattning när det gäller neutronvapnen. Det råder ingen tvekan på den punkten! Det finns här i landet ett brett stöd för kampen mot kärnvapen och i synnerhet kampen mot neutronvapnet. Och det finns ingen prestige i det fallet hos regeringen. Men vi har gjort en bedömning av hur regeringen på bästa sätt kan gå den här opinionen till mötes, på bästa sätt förvalta vårt ansvar för att nå det resultat som man förväntar sig av oss. I den bedömningen har vi kommit fram till att det skulle kunna vara till nackdel att just nu lägga fram en resolutionstext som exklusivt gällde neutronvapnet. I stället skall vi gå vidare med vår opinionsbildning. Målet för oss är att förhindra att neutronvapnet över huvud taget kommer till användning.

Herr talman! Jag skall inte gå in i den debatt som tidigare har förts om vilket inflytande som moderaterna eventuellt har haft i det här sammanhanget. Jag vill bara framhålla, även om jag inte har tagit upp det tidigare, att det naturligtvis finns en misstänksamhet som har sin grund i att den nuvarande regeringen innehåller ledamöter som tidigare visat sig vara anhängare av en svensk anslutning till NATO, som pläderat för tillverkning av svenska atombomber och som in i det sista höll på USA:s rätt att begå folkmord i Vietnam. Men nog därom. Det viktigaste är att det inte får råda någon skymt av tvekan när det gäller Sveriges syn på detta djävulsvapen. Jag vill än en gång upprepa att jag registrerar såväl fru Söders tal i FN som det svar jag har fått nu som ett positivt bidrag till den internationella opinionen mot tillverkning av neutronbomber. Sture Ericson är en underlig man. Mitt inlägg - mitt dämpade anförande, som han karakteriserade det — skulle vara ett tecken på att jag tycker att Sverige inte skall blanda sig i. Jag tror att det finns ett otal exempel på att man just från vårt håll anser att Sverige skall använda sin neutrala position och sin obestridliga internationella auktoritet för att trycka på i olika frågor. Vilken form det skall få, vad som är mest framgångsrikt i kampen mot neutronbomben, kan jag inte bedöma just nu. Opinionsbildningen, det vill jag emellertid understryka, är det helt avgörande och därför säger jag: Låt oss hjälpas åt att stärka den opinionen. Det gäller verkligen livet!
Herr talman! Utrikesministern har på ett utomordentligt sätt klarlagt regeringens klara ståndpunktstagande mot neutronbomben. Jag skall endast rätta till en felaktig framställning av vad som hänt i den svenska FN-delegationen. Det första talet som hölls av utrikesministern föregicks givetvis av sedvanliga överläggningar och efter vissa små justeringar sade de tre som representerade socialdemokratin att de var helt eniga med talet. Sedan kom nästa tillfälle när Inga Thorsson skulle hålla talet. Då användes samma formulering som fanns i första talet, den som man således var enig om. Sture Ericson är så insinuant att han säger att Inga Thorsson tilläts att säga detta. Inga Thorsson har nedlagt ett utomordentligt arbete för att hjälpa till att få detta tal utformat och hon polemiserade mot de tre socialdemokraterna och sade: Jag står helt bakom talet i den utformning det nu har. Detta kommer att bestyrkas av Inga Thorsson när hon kommer tillbaka hit till riksdagen. Man skall inte framställa sådana felaktiga referat som Sture Ericson har gjort. Jag var närvarande vid båda tillfällena, och detta är vad som har förekommit.
Herr talman! Först några ord till Torsten Bengtson. Han säger att det gjordes smärre justeringar i den slutliga texten till utrikesministerns tal den 29 september. Det var just dessa smärre justeringar som innehöll nyckelorden om att neutronvapnen är oacceptabla. Det blev inte de formuleringar som socialdemokraterna hade önskat. De urvattnades genom tillägget om att det gäller alla andra kärnvapen också. Det blev alltså en kompromisskrivning. Vad är naturligare efter en kompromiss än att man på nytt gör ett försök att bättra på texten? Det var då som den nya omgången av socialdemokratiska riksdagsmän begärde att man i Inga Thorssons tal den 1 november skulle skriva in: ”Det är av största vikt att neutronvapnen inte produceras. Vi kräver att supermakterna skall besinna sitt ansvar så att utvecklingen av neutronvapnen stoppas.” Detta kunde regeringen inte acceptera. Vad skall man dra för slutsatser därav? Citatet finns där. Vem som helst kan se vad det innebär att säga nej till den texten. Sedan berättade Torsten Bengtson här om vad som sägs vid ”morgonbönerna” i FN-delegationen. Han citerade Inga Thorsson. Såvitt jag förstår finns detta uttalande inte i skrift utan det är något som Torsten Bengtson har uppfattat så från sin sida av bordet. Jag tycker att det är ganska betänkligt att i en sådan här debatt försöka krypa bakom ryggen på tjänstemännen. De är satta att föra den borgerliga regeringens politik. Att då dra fram en tjänstemans tidigare politiska verksamhet som ett argument i debatten — det var vad Torsten Bengtson här gjorde — kan ju leda till att positionerna blir närmast ohållbara för sådana tjänstemän. Så gick det inte till på den gamla regeringens tid. Slutligen vill jag vända mig till utrikesministern. Det är bra att hon nu klargör att hon avsåg Carters slutgiltiga beslut. Som uttalandet utan reservationer nu står i svaret är det vilseledande. Utvecklingen har gått mycket långt i den här frågan. Det är bara det sista lilla beslutet att skicka ut vapnet till de grupper som skall föra striden som återstår. Pengar finns anslagna, allting är fixt och färdigt, men det sista avgörande beslutet har ännu inte fattats. Det är bra att utrikesministern nu sagt ifrån. Därmed förmodar jag att hon också godtar min redovisning för beslutsgången i USA. Det finns skilda bedömningar här om lämpligheten att lägga fram en resolution. Jag har i mitt inlägg utförligt redovisat argumenten för att lägga en sådan resolutionstext. Det har varit mycket magert med argument från regeringens sida. Tyvärr tvingas man dra den slutsatsen att vi här har ett exempel på att moderaterna kan sätta spärr för ett vidare agerande i de här frågorna. Men jag för min del kan inte inse att Sverige skall avhålla sig från att tala klarspråk i neutronbombfrågan bara därför att Gösta Bohman är rädd för att hans vänner i Washington skall beskylla honom för att sitta i Gromykos knä.
Herr talman! Jag har nogsamt avhållit mig från att citera vad som förevarit vid s.k. morgonböner och annat i New York. Den diskussion som förekommit mellan mig och delegater från olika partier bör stanna oss emellan. Tyvärr finns det andra som tycker att det inte skall vara på det viset. Detta gör att det goda samarbetet ibland kan bli litet spänt, men alltfort hoppas jag på att vi öppet skall kunna diskutera formuleringar då vi ändå är så nära varandra i sakfrågan, som gäller kampen mot rustningarna i världen. Jag tror att det skall kunna gå bra även i fortsättningen. De formuleringar som Sture Ericson citerat och som inte kom med i Inga Thorssons tal finns i stort sett med i talet i övrigt. Det går inte att rycka ut en mening och sedan säga att något saknas. Som helhet finns allt med. Det är väl det som är det allra viktigaste. När det sedan gäller vår bedömning av frågan om resolutionsförslag eller ej har jag gjort avvägningar på samma sätt som i alla andra sammanhang — det kan gälla Sydafrikaresolutionen som vi lade fram förra hösten, det kan gälla provstoppsfrågan. Vi har därvidlag inte gått fram i snabbare takt än att man varit rätt övertygad om att det här skulle bli en framgång. Den bedömningen har gjorts på grundval av de uppgifter vi har fått från olika huvudstäder, däribland även New York. Jag har sagt det tidigare. Det har varit utgångspunkten för vårt ställningstagande att den inte skulle ha blivit framgångsrik. Den skulle ha kunnat bli ett bakslag i stället för ett framsteg i våra strävanden. Det är på detta sätt vi hela tiden måste agera. Vår ståndpunkt är fullständigt klar för alla som behöver höra vår röst, och vi kommer på olika sätt att höja vår röst i den här frågan åtskilliga gånger — vi har inte gjort det för sista gången.
Herr talman! Utrikesministern säger nu att vad de tre socialdemokraterna i FN-delegationen föreslog finns intäckt i Inga Thorssons tal den 1 november. Jag har läst Inga Thorssons tal några gånger, men jag finner inte att följande finns med i talet: Det är av största vikt att neutronvapnen inte produceras. Vi kräver att supermakterna skall besinna sitt ansvar och att utvecklingen av neutronvapnen stoppas. Detta finns inte med i talet, och det är betänkligt att utrikesministern i nästa andetag säger att vår ståndpunkt var klar när man inte kan säga detta i klartext — kanske, om utrikesministern tycker att det redan är sagt, med risk att upprepa sig. Här har vi alltså missat en chans till internationell opinionsbildning. Nästa gång FN:s generalförsamling samlas har tåget gått. Då är beslutet fattat. Sverige har när det gäller att hindra neutronvapnens utveckling inte gjort så mycket som Sverige skulle ha kunnat göra. Detta är inte vår traditionella nedrustningspolitik.

22, och anförde: Herr talman! Gunnel Jonäng har ställt frågan om jag är beredd att medverka i en opinionsbildning om förhållandena i Nicaragua. Svaret är ja. Interpellationen riktar uppmärksamheten på en av de mest notoriska diktaturer vi känner, nämligen Somozaregimen i Nicaragua. Amnesty International har i en för någon månad sedan publicerad rapport visat på det förtryck och den tortyr som förekommer i landet. Vidare har exempelvis till kongresstrycket i Washington fogats åtskilliga vittnesmål om förhållandena i diktaturens Nicaragua. Problemet är således inte att världssamfundet skulle sakna kunskap om vad som skett och fortfarande sker i Nicaragua under Somozaregimen. Snarare är det så som statsrådet Ullsten för någon tid sedan framhöll i det svenska anförandet inför Förenta nationernas flyktingkommissarie: ”I länder som Paraguay, Nicaragua och Haiti har förtryck så länge förekommit, och framkallat så många flyktingar, att världen till stor del har glömt dem.” Jag tror att detta var ett viktigt påpekande, liksom att Gunnel Jonängs interpellation utgör en nyttig påminnelse. Vi får inte glömma förtrycket endast därför att det i ett land som Nicaragua existerat i mer än 40 år. Förhållandena i landet är tragiska. Naturliga förutsättningar torde annars ha funnits där för ett relativt ekonomiskt välstånd. Några enkla sifferuppgifter är belysande för den nuvarande situationen. Mindre än hälften av befolkningen förmodas vara läskunnig. Enligt regeringens egen utsago är arbetslösheten drygt 20 96. Nästan hälften av hemmen saknar sanitära anordningar över huvud taget, och på landsbygden finns rinnande vatten endast i någon procent av bostäderna. Alltsedan mitten av 1930-talet har Somozafamiljen hänsynslöst kunnat utnyttja sin maktposition. Det finns groteska exempel på hur den förda politiken enbart inriktats på att berika familjen samt främja dess intressen. Den dagen den nuvarande Somoza försvinner från scenen står säkert, som Gunnel Jonäng framhåller, arvtagare inom familjen beredda att ta över. Det finns emellertid även andra tecken som pekar i annan riktning, nämligen på att en avgörande förändring kan komma i landet. Jag tror att Gunnel Jonäng underskattar styrkan hos Somozaregimens motståndare. Nu gäller detta inte endast den så kallade Sandinistagerillan, som på allra senaste tid givit prov på en betydande aktivitet, utan även de sex oppositionella partier vilka trots ideologiska meningsskiljaktigheter gått samman i den demokratiska unionen för Nicaraguas befrielse . Det militära och ekonomiska bistånd Nicaragua genom åren erhållit från Förenta staterna tycks till mycket stor del ha hamnat i Somozafamiljens egna fickor. På så sätt har biståndet också bidragit till att regimen kunnat bestå. De kongressförhör jag ayss hänvisade till, liksom Carteradministrationens mänskliga-rättighets-politik, tyder emellertid på att ett nytänkande är på väg i Washington vad gäller USA:s politik gentemot Nicaragua. Ännu är emellertid inte signalerna helt entydiga. Somozaregimen förefaller trots allt att se skriften på väggen. Så uppfattar nämligen initierade bedömare det faktum att ett treårigt undantagstillstånd i Nicaragua upphävdes den 19 september. Åtgärden tycks snarast ha varit ett försök från regimens sida att söka tillmötesgå och dämpa en kritik från utlandet och särskilt då Förenta staterna. Det saknas alltså inte tecken på att den korrumperade och despotiska regimen i Nicaragua börjar svikta. Det är i det läget viktigt att opinionstrycket från utlandet hålls uppe. Sverige ser kampen för demokrati och mänskliga rättigheter som en av de mest angelägna utrikespolitiska uppgifterna. Det finns vissa grundläggande värden som inte någonstans får kränkas utan att detta blir påtalat. Vad saken slutligen gäller är att skapa en internationell medvetenhet härom.

Herr talman! Jag ber att få tacka Karin Söder för det positiva svaret på min interpellation. Det finns tre anledningar till att jag framställt den. För det första har varje enskild person och varje land ett ansvar att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter i världen. I vårt land försöker vi ta det ansvaret på allvar och på olika sätt påtala förtryck och brott mot mänskliga rättigheter var de än förekommer. Förhållandena i Nicaragua är sådana att det är angeläget att söka rikta världens strålkastarljus på situationen där. För det andra finns det en fara just nu att den i och för sig nödvändiga omsorgen om vår egen situation — vår sysselsättning och vår ekonomi — skulle kunna hindra oss att se och ta vårt medmänskliga ansvar i världen. Vid sidan av det mer interna arbetet här hemma tror jag att det måste fortgå en kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag bedömer det därför som kanske viktigare än någonsin att framställa en interpellation av just denna karaktär vid just denna tidpunkt. För det tredje finns det en tendens att svensk opinion ibland blir litet slumpartad och nästan litet modebetonad. Det finns mycket och långvarigt förtryck i världen som vi nästan vant oss vid och inte reagerar mot. Därför finns det särskild anledning att penterera förhållandena i Nicaragua, där en diktaturregim härskat i flera decennier. Att söka rikta strålkastarljuset just på Nicaragua är naturligtvis också det litet slumpartat, eftersom det finns så många andra förtryckarregimer i denna del av världen, t.ex. Paraguay, Haiti och Salvador. Men situationen i Nicaragua är särskilt tragisk, eftersom en och samma familj — Somozafamiljen — på ett hänsynslöst och otillbörligt sätt skaffat sig pengar och makt, medan folket fått lida. Nicaragua tillhör de fattigaste länderna i denna del av världen och redovisar bottensiffror när det gäller läskunnighet, hälsovård och inkomster. Karin Söder är väl informerad om situationen i Nicaragua. Jag har för min del bl.a. tagit del av protokoll från den amerikanska kongressen beträffande förhören med prästen Fernando Cardenal och av de dokument han då företedde, bl.a. från. biskopen i Zelayaprovinsen, som innehöll rapporter om att över hundra personer försvunnit i vissa områden. Alla rapporter, inklusive Amnestyrapporten, talar samma entydiga språk om förtryck och korruption, om försvinnande, tortyr och död. Jag bedömer, Karin Söder, styrkan i motståndet mot regimen något annorlunda, men det finns ingen anledning för mig att polemisera i denna fråga. Bedömningar av detta slag är naturligtvis svåra att göra. Under 1976 skedde emellertid en mycket stark åderlåtning av sandinisterna. De flesta ledarna dödades eller fängslades under detta år. Enligt en artikeli New York Times skulle bara 20 gerillamän vara på fri fot, medan andra bedömningar talar om 40-50. Det är uppenbart att gerillan i dag inte erbjuder något regeringsalternativ. Motstånd kan naturligtvis också förkvävas genom de brutala metoder som Nicaraguas Guardia Nacional använder sig av. Människor lever i skräck och vågar inte bjuda motstånd utan finner sig i anhörigas fängslande m.m. Tillkomsten av Demokratiska unionen för Nicaraguas befrielse är naturligtvis någonting positivt. Man får hoppas att den inte fråntas möjligheten att arbeta. Karin Söder ser tecken som tyder på att avgörande förändringar kan komma att ske i landet. Av allt att döma har under de senaste månaderna en nedgång skett i antalet våldsdåd och massakrer. Detta kan naturligtvis hänga samman med att regimen lyckats med att oskadliggöra tillräckligt många motståndare, så att den inte längre behöver känna ängslan för sin fortsatta framtid. Men det kan å andra sidan innebära att om motståndet mot regimen hårdnar, så kommer också försvinnandena och dödandet att öka igen. Som jag framhållit i min interpellation är USA:s hållning avgörande för den framtida utvecklingen i Nicaragua. Det är utan tvivel tack vare amerikanskt ekonomiskt stöd som familjen Somoza kunnat hålla sig vid makten så länge i Nicaragua. Fernando Cardenal hade i samband med kongressförhöret ombetts att komma med förslag till hur amerikansk politik visavi Nicaragua borde förändras. Han menade att all militär personal borde lämna Nicaragua och att alla former av militär hjälp liksom också lån och krediter till Nicaragua borde upphöra. Han ansåg att ekonomiskt stöd till landet inte nådde fram till de avsedda projekten utan endast medverkade till att göra familjen Somoza ännu rikare. Karin Söder antyder att ett nytänkade är på väg i USA men att signalerna ännu inte är entydiga. Jag läste i International Herald Tribune strax efter det att jag ställt interpellationen att Carteradministrationen hade vidtagit vissa förändringar i sitt ekonomiska stöd till Nicaragua. För budgetåret 1977 ger USA 2,5 miljoner dollar i militärt stöd till Nicaragua medan man ställer på framtiden ett ekonomiskt stöd på 12 miljoner dollar. Det är ett svårförståeligt beslut som strider mot tidigare praxis i USA när det gäller hjälp till länder som anklagas för brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots allt får det tas som ett hoppfullt tecken, och det kan såvitt jag förstår vara början till en ny amerikansk politik visavi Nicaragua. Man bör, som Karin Söder också framhåller, kunna förvänta sig — inte minst mot bakgrund av Carteradministrationens politik beträffande de mänskliga rättigheterna — att USA i framtiden kommer att särskilt noga pröva stöd till regimer som begår ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna. Fernando Cardenal vädjade bl.a. också till FN att skicka en undersökningskommission till Nicaragua och dess fängelser samt önskade att den skulle få träffa familjerna till dem som dödats eller försvunnit. Karin Söder har förklarat sig villig att medverka i opinionsbildning kring situationen i Nicaragua. Jag är tacksam för detta. Denna interpellationsdebatt har naturligtvis till huvudsyfte att väcka opinion här hemma och att bidra till att sprida information om förhållandena i Nicaragua. Det finns också andra vägar att gå. Vi har möjlighet att från svenskt håll i FN, bl.a. i UNDP, och vid olika internationella kontakter aktualisera denna fråga. Frågan om en undersökningskommission är naturligtvis också intressant. Det är viktigt att vi från svenskt håll följer utvecklingen och griper in med de medel vi har till förfogande. I och för sig skulle det kunna vara berättigat med ett svenskt ekonomiskt stöd till sandinisterna, men möjligheterna att kanalisera ett sådant stöd är såvitt jag förstår små. När vi talar om frihet för ett land, så handlar det ju alltid ytterst om frihet för enskilda människor. Då gryr morgonens timma, som det står i den spanska frihetssången. Det är angeläget att vi gör vad vi kan för att morgonens timma skall gry — för Nicaraguas folk och för andra folk som ännu lever under förtryck.

Herr talman! Jag får härmed meddela att interpellation nr 21 av Lars Ove Hagberg om stålpolitiken kommer att besvaras i samband med behandlingen av propositionen om handelsstålet. Jag får likaledes meddela att interpellationen nr 43 av Nils Berndtson om åtgärder för att trygga sysselsättningen i Värmland kommer att besvaras i samband med att riksdagen behandlar regeringens förslag under tilläggsbudget I om lån till Uddeholms AB.
Herr talman!

Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara — Om näringspolitiska den.

Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Jag tar först upp frågan om vilka åtgärder som hittills har vidtagits för att stärka sysselsättningen i Norduppland. Regeringen har haft anledning att noggrant följa utvecklingen i norra Uppland. Betydande insatser har också gjorts för att stärka sysselsättningen på både kort och lång sikt. De kortsiktiga åtgärderna har helt naturligt dominerats av arbetsmarknadspolitiska insatser som successivt har byggts ut. Under de senaste åren har större resurser än någonsin tidigare satts in för att slå vakt om sysselsättningen, och en inte oväsentlig del av dessa utökade resurser har tillförts Uppsala län, inte minst länets norra delar. Jag vill i detta sammanhang erinra om att arbetsmarknadssituationen vid kärnkraftsbygget i Forsmark varit föremål för en särskild uppmärksamhet från regeringens sida. Den särskilda arbetsgrupp som har tillkallats för att undersöka sysselsättningsproblemen i Forsmark kommer inom kort att lämna en redogörelse för sitt arbete och lägga fram förslag till sysselsättningsskapande åtgärder inom byggnadsoch anläggningssektorn. De kortsiktiga, arbetsmarknadspolitiska insatserna har kompletterats med åtgärder för att tillföra Norduppland nya, bestående arbetstillfällen. Trots att Uppsala län inte tillhör det allmänna stödområdet har det i flera fall ansetts befogat att sätta in lokaliseringspolitiska stödåtgärder. Fram till den 1 juli i år har sålunda 21 företag fått lokaliseringsstöd med sammanlagt 62 milj.kr. Sysselsättningseffekten av dessa insatser har beräknats till omkring 350 personer. Helt naturligt har insatserna koncentrerats till de norra delarna av länet. Sedan december 1976 har regeringen beviljat fem företag i norra Uppland lokaliseringsstöd med sammanlagt 37 milj.kr. för investeringar som beräknas medföra 180 nya arbetstillfällen. I två fall är det fråga om nyetableringar, dels i Älvkarleby där omkring 50 arbetstillfällen beräknas tillkomma, dels i Söderfors, som kan väntas få ett tillskott av ett 40-tal nya sysselsättningstillfällen. Vi kommer att fortsätta ansträngningarna att stärka näringslivet i 75 norra Uppland. Regeringen kommer över huvud taget att öka engagemanget i den regionala näringspolitiken. Inom kort kommer regeringen att lägga fram förslag som innebär att företagarföreningarna tillförs väsentligt utökade resurser som gör föreningarna till effektiva instrument för att utveckla de mindre och medelstora företagen. En förutsättning för en positiv utveckling i norra Uppland är självfallet att problemen kan bemästras i de orter, där specialstålindustrin spelar en dominerande roll för sysselsättningen. Dessa frågor står f. n. i centrum för regeringens arbete. Regeringen kommer inom den närmaste tiden att lägga fram förslag som syftar till att främja en effektiv branschstruktur och därmed också en på sikt tryggad sysselsättning för de anställda. Även de kortsiktiga sysselsättningsaspekterna måste tillmätas stor betydelse. Regeringen har tillsatt en särskild arbetsgrupp —den ss.k. stålortsgruppen —- som har till uppgift bl.a. att överväga vilka åtgärder som kan komma att krävas från samhällets sida för att säkra sysselsättningen på berörda orter. Jag kan nämna att stålortsgruppen, där bl.a. de fackliga organisationerna är företrädda, f. n. behandlar situationen i Söderfors. Överläggningarna är ännu inte avslutade, och jag kan därför inte nu närmare redovisa de överväganden som sker där. Jag vill emellertid understryka att jag är oroad över den minskning av sysselsättningen som har skett under de senaste åren vid specialstålverken i Söderfors och över de nya varsel som har aktualiserats. Representanter för industridepartementet har därför tagit direkta kontakter med ledningen för Uddeholm AB för att diskutera sysselsättningsläget i Söderfors. I anslutning till överläggningarna har bolagsledningen förklarat sig beredd att omedelbart påbörja den investering i snabbstålsvalsar på omkring 6 milj.kr. som man tidigare har fått lokaliseringsstöd till. Sysselsättningseffekten av denna investering kan beräknas till ett 20-tal personer. Hans Alsén har också frågat mig vilka erfarenheter jag har av systemet med särskilt tillsatta arbetsgrupper för att lösa regionala och lokala sysselsättningsproblem. På detta vill jag svara att jag betraktar systemet med arbetsgrupper som ett bland flera instrument i näringspolitiken. Givetvis måste ansvaret för sysselsättningen och sysselsättningsplaneringen i regionen och kommunen i första hand ligga på de enskilda företagen samt på länsmyndigheterna och kommunala organ. När särskilt svårlösta sysselsättningsproblem uppkommer kan det emellertid vara motiverat att snabba kontaktvägar upprättas mellan de centrala, regionala och lokala organen och med de fackliga organisationerna ute på fältet. Genom tillsättandet av en arbetsgrupp skapas ett forum för samråd och kraftsamling som säkerligen kan bidra till att lösa sysselsättningsproblemen snabbare än som annars skulle ha varit fallet. Den arbetsgrupp som har tillsatts för att bevaka sysselsättningsfrågorna i Österbybruk och Söderfors har enligt min mening fyllt en sådan funktion. Arbetsgruppen har bl.a. medverkat till att föra fram flera av de lokaliseringsstödsärenden som jag tidigare har redovisat till ett positivt resultat. Jag räknar med att arbetsgruppen också i fortsättningen kommer att ta till vara alla möjligheter att tillföra de berörda orterna ytterligare sysselsättning. Med hänsyn till att problemen i Nordupplands samtliga kommuner i princip är likartade har den nuvarande arbetsgruppens mandat nyligen utsträckts till att också omfatta hela kommunerna Tierp, Östhammar och Älvkarleby. Det pågår alltså ett arbete på bred front för att angripa sysselsättningsproblemen. Ambitionen hos alla som är engagerade i detta arbete är att söka medverka till tryggad utkomst och sysselsättning för befolkningen i norra Uppland.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för interpellationssvaret. Jag skall också be att få kommentera det i vissa stycken och ställa några kompletterande frågor, som jag tycker känns angelägna sedan jag tagit del av industriministerns svar. Låt mig dock först notera att arbetsmarknadsministern inte har funnit skäl att svara på mina frågor i den interpellation jag riktade till honom. Jag beklagar detta. Framför allt arbetarrörelsen i Uppsala län har — givetvis då särskilt på de människors vägnar som bor och verkar i Norduppland —- vid olika tillfällen sökt att i god mening komma till tals med arbetsmarknadsministern, men vi har misslyckats med detta. Det beklagar jag på deras vägnar, vilkas talan vi har att föra här i riksdagen, men även på mina egna vägnar beklagar jag att jag inte har fått tillfälle att utveckla vissa synpunkter för arbetsmarknadsministern i dag. Trots att arbetsmarknadsministern är frånvarande tillåter jag mig emellertid en kommentar. Jag utgår därvid från det svar som jag fick av arbetsmarknadsministern den 10 december 1976 i anledning av en interpellation som jag då hade framställt och som rörde arbetsmarknadsoch sysselsättningsproblem i Uppsala län. Det var ett kortfattat svar som gavs. Arbetsmarknadsministern sade under diskussionen — och detsamma hade även framgått av hans svar — att regeringen var beredd att seriöst pröva varje förslag som kunde leda till att sysselsättningsläget i norra Uppland förbättrades.

Jag tycker därför det hade varit värdefullt om han mot bakgrund av sitt generösa löfte i december 1976 — alltså för snart ett år sedan — hade tagit tillfället i akt att berätta för mig och andra hur seriöst regeringen har prövat förslaget av den 11 augusti från arbetarrörelsen i Uppsala län. När han nu inte gör det, så tvingas jag misstänka att det har gått likadant med det uttalandet som med en del andra skrivelser som varit riktade till arbetsmarknadsministern — att de har hamnat i den bekanta papperskorgen. Jag drar ingen annan slutsats. Har jag fel, så tycker jag att det är värdefullt att få det korrigerat. Jag förmodar att arbetsmarknadsministern får möjlighet att ta del av min undran här Jag skall stanna vid detta, för det vore oanständigt att fortsätta i polemik med en icke närvarande representant för regeringen. Nu konstaterar jag bara att han har underlåtit att svara och att han dessutom — det beklagar jag — underlåtit att besöka vårt län och dess norra delar trots löften och meddelanden under hand om sin vilja att göra det. Men det kanske kommer; tiden är väl ännu inte ute i det fallet. Jag konstaterar då i stället att industriministern, som ju vid det här laget är en synnerligen hårt prövad man i olika avseenden, har varit villig att ta både svaret för arbetsmarknadsministern och sin egen uppgift här i dag med anledning av min interpellation, riktad direkt till industriministern. Det är ett omfattande svar, men jag måste ändå konstatera att det på flera — som jag upplever det — centrala punkter är bristfälligt. Jag beklagar också att jag inte har fått svaret i min hand förrän i dag på förmiddagen. Man hade lovat att det skulle sändas till bostaden före helgen, men det har tydligen inte varit möjligt att klara det. Därför är jag litet sent ute, men jag tror ändå att jag har haft möjligheter att tränga igenom svaret på min interpellation, och jag skall efter bästa förmåga söka kommentera det och anföra mina synpunkter. Allra först måste jag rikta mig till industriministern och tyvärr konstatera att min fråga nr 4 i interpellationen inte har blivit nöjaktigt besvarad. Den löd: ”Har industriministern några besked att lämna som påtagligt kan stilla människornas oro för möjligheter till fortsatt sysselsättning och utkomst i Söderfors?” Jag är medveten om att det kan vara svårt att ge sådana nöjaktiga besked. Vi känner väl alla hur problemen hopar sig, hur många delar av vårt näringsliv — som vi har upplevt som stödjepunkter, som bas för näringslivet — är i gungning. Jag förstår alltså svårigheterna att ge ett entydigt svar på en sålunda ställd fråga. Men jag tycker det är viktigt att regeringen på olika sätt söker dokumentera och, även om den inte kan ge entydiga besked på liknande frågor, har en mycket klar målsättning — att söka åstadkomma fortsatt sysselsättning och utkomst på olika orter i vårt land, inte minst på bruksorter. Jag har en känsla av att Söderfors ligger rätt nära de orter som centerpartiet gärna talar om som något av ideal i olika avseenden för ett svenskt samhälle. Det är nära mellan människor, man känner varandra väl, man slår solidariskt vakt om sitt, osv. Därför hade det givetvis varit värdefullt med klarare besked. Men jag får nöja mig på den punkten och skall i stället kommentera de mera konkreta delarna i svaret. Industriministern säger på första sidan i sitt svar: ”Regeringen har haft anledning att noggrant följa utvecklingen i norra Uppland.” Jag har en känsla av att det påståendet också är riktigt; jag upplever det som ett konstaterande som jag kan instämma i. Det gäller i varje fall industridepartementet. Men sedan fortsätter industriministern: ”Bety dande insatser har också gjorts för att stärka sysselsättningen på både kort och lång sikt.” När det gäller att instämma i det är jag litet mer tveksam. Om vi tar bort ”betydande” skulle jag kunna vara med. Insatser har onekligen gjorts, det vore oförskämt att påstå någonting annat. På s. 2 kommer ett andra stycke som jag tycker är högst anmärkningsvärt. Det är egentligen en smula egendomligt att industriministern över huvud taget vill föra in det i detta sammanhang. Det lyder som följer: ”Jag vill i detta sammanhang erinra om att arbetsmarknadssituationen vid kärnkraftsbygget i Forsmark varit föremål för särskild uppmärksamhet från regeringens sida.

Sanningen är ju den att om man hade fullföljt det beslut som Sveriges riksdag fattat beträffande den energipolitik som vårt land skulle driva fram till ett ytterligare ställningstagande, hade det här problemet aldrig blivit aktuellt. Då hade man från regeringens sida kunnat inrikta sig på att i stället försöka komma med förslag inför den situation som kan uppstå när man byggt färdigt i Forsmark, när det av riksdagen fattade beslutet fullföljts och anläggningsarbetena den vägen blivit avslutade. Då skulle det givetvis ha uppstått ett problem som man borde ha behandlat. Då hade det utifrån mina värderingar varit en viktig och värdefull uppgift som industriministern lämnat i sitt interpellationssvar, men i det här läget är det ju något annat. För att så att säga auktorisera denna min mening från, om jag får uttrycka mig så, kretsar som står industriministern ganska nära vill jag citera ett stycke ur en ledare i Upsala Nya Tidning. Den har mer eller mindre kommit mig till hjälp för att belysa den här frågan. Det är ett ganska långt citat, men jag tycker att det är värdefullt att det kommer in i dagens protokoll. Det sägs i dag i en underledare med rubriken Forsmark 3: ”Vattenfall har nyligen presenterat sin utredning om konsekvenserna av en ändrad planering för Forsmark 3. Man har också begärt att få disponera pengar för att arbeta med den tredje reaktorn under tiden fram till 1978 års energipolitiska beslut. Utredningsresultatet ger en skrämmande bild av vad som kan inträffa. Stoppas den tredje reaktorn skulle det innebära förluster för samhället på omkring 1 800 miljoner. Dessutom skulle jobben för 1 500 personer falla bort. Men redan en försening av det tredje aggregatet får omvälvande kon sekvenser. Skulle Forsmark 3 få vänta till efter 1978 års beslut — vilket centern av allt att döma kämpar hårt för — så innebär detta att 800 personer mister sina jobb och hela anläggningen fördyras med omkring 750 miljoner.

Herr talman! Hans Alsén har noga gått igenom mitt svar, och jag är tacksam för det. Jag skall i min tur försöka bidra till en klarhet kring utvecklingen i norra Uppland med några ytterligare kommentarer. Hans Alsén talar om den skrivelse som det socialdemokratiska partidistriktet och LO-distriktet har överlämnat till regeringen och de uppslag som där finns förtecknade. Jag kan nöja mig med att påminna om de två centrala frågor som partidistriktet och LO-distriktet tar fram, nämligen kraven på statligt engagemang i järnoch stålindustrin för att trygga sysselsättningen och ökade resurser till länets företagareförening för att stimulera utvecklingen av mindre och medelstora företag. Detta kanske räcker för att illustrera att de synpunkter och önskemål som framförts från Uppsala län — de är i och för sig inte unika, utan vi möter dem över hela Sverige — i hög grad har varit föremål för regeringens omsorger. På torsdag lägger ju regeringen på riksdagens bord inte bara en småföretagarproposition, utan också en proposition om specialstålsindustrin och dess problem. Övriga uppslag har också kommit att bearbetas mer eller mindre. Jag tycker därför att Hans Alsén så till vida kan känna sig tillfredsställd. Jag förstår emellertid Hans Alsén när han säger att han tycker att det hade varit önskvärt att jag givit honom ett bättre svar när det gäller att stilla människors oro för sysselsättningen. Det är ett önskemål som vi f.n. möter varje dag från många platser och från många företag och arbetsplatser i detta land. Det svar jag vill ge till människorna i Söderfors liksom i andra orter där sysselsättningen är i fara är att alla de resurser som samhället har till sitt förfogande skall användas för att säkra sysselsättningen för framtiden. Med gemensamma ansträngningar och genom att fackföreningsrörelsen som representanter för de anställda samt företagen och samhällets skilda organ i samverkan utnyttjar de resurser som kan ställas till förfogande borde vi kunna uppnå resultat. Även om konjunkturläget f.n. ser mörkt ut tror jag att det arbete som man nu bedriver i alla instanser på sikt skall ge ett positivt resultat och måhända också kommer att innebära att vi kommer ut ur den här besvärliga ekonomiska situationen med ett stärkt näringsliv, ökad konkurrenskraft och bättre företag. Hans Alsén tog också upp frågan om Forsmarksgruppen, men han blandar ändå ihop frågorna något när han kritiserar regeringen för att den i det här fallet har tillsatt en speciell arbetsgrupp som skall se över sysselsättningsfrågorna vid Forsmarksanläggningen. Det är ju helt enkelt så att om man bestämmer sig för en ändrad inriktning av energipolitiken, då måste man självfallet också ta konsekvenserna av detta och försöka klara de sysselsättningsproblem som följer med en sådan ändrad disposition. Det är i princip samma situation som den vi nu upplever när det gäller varven: om vi av en eller annan anledning inte kan fortsätta att utveckla varvsindustrin måste vi noga analysera de sysselsättningsmässiga konsekvenserna och vidta de beredskapsåtgärder som är ofrånkomliga. Det är också vad som nu sker i Forsmarksfallet. Jag noterar att Hans Alsén är tacksam för gjorda insatser — det är ju inte varje dag man möter den attityden. Hans Alsén sade också att det småföretagarpaket som kommer kanske inte är något unikt. Då vill jag säga att jag tror mig kunna lova en sak i det sammanhanget, och det är att småföretagarpaketet kommer att väsentligt öka möjligheterna att inom länen ta sig an de näringspolitiska problemen. Detta måste vara något som ur t.ex. uppländsk synvinkel är mycket väsentligt. Hans Alsén tog sedan upp frågan om varför inte den s.k. frysningen vid Söderfors har kunnat genomföras. Jag sade tidigare att vi från regeringskansliets sida hade för avsikt att i avvaktan på en totalbild av vad som händer inom specialstålsindustrin inte vidta stödåtgärder som på något sätt skulle innebära att man förhindrade eller försvårade en nödvändig strukturförändring inom den branschen. Det var den frysning jag talade om. Mitt önskemål är naturligtvis också att företagen i avvaktan på att strukturförändringarna skall mogna fram kan hålla en oförändrad sysselsättningsnivå. Men Hans Alsén vet lika väl som jag vilka påfrestningar branschen har varit utsatt för under våren, sommaren och hösten. Industridepartementet har på skilda sätt försökt hjälpa till och i de konkreta förhandlingarna påpekat nödvändigheten av att upprätthålla sysselsättningen till dess strukturförändringarna mognar fram. Vi har inte i alla stycken varit framgångsrika. Jag beklagar detta, men man får då komma ihåg att de allmänna förutsättningarna tyvärr har saknats. Som en följd av dessa förhandlingar har nu Uddeholm beslutat börja genomföra de investeringar i snabbstålsvalsarna som jag talade om i mitt svar, och det bör i och för sig vara av värde för Söderfors. När det sedan gäller det sociala ansvaret, som Hans Alsén återkom till i några sammanhang, är jag medveten om att det ibland kan vara svårt att komma till tals med företagsledningarna. Men genom med bestämmandelagen och den fackliga aktiviteten på arbetsplatserna och i företagen brukar i allmänhet kontaktvägarna ändå vara öppna. Jag har i det sammanhanget många gånger haft stor glädje av den roll som fackföreningsrörelsen och de lokala fackklubbarna spelar. Här har kravet på arbetsgrupper ofta rests, och i allt väsentligt delar jag Hans Alséns uppfattning och attityd till arbetsgrupperna. Man skall inte överbetona deras betydelse, men det visar sig i ett samhälle där vi gärna arbetar sektorsvis, att om man vill nå tillräcklig effekt med lokala åtgärder måste man skapa forum för samråd över sektorsgränserna, där fack, företag, länsorgan, kommuner etc. tillsammans kan ge sig i kast med angelägna problem. Industridepartementets principiella syn på arbetsgrupperna är att de i huvudsak skall vara lokala eller regionala. De bör ha sin tyngdpunkt lokalt eller regionalt. Man bör helst också som kontaktmän med de centrala organen kunna arbeta med t.ex. länsarbetsnämndens befattningshavare. Det har dock visat sig nödvändigt, genom krav från lokalt håll, facket, företagen och kommunerna, att industridepartementet är företrätt med direkta kontaktmän. Tyvärr är vi inom industridepartementet, i det läge vi nu befinner oss i, starkt arbetsbelastade och har en relativt begränsad kader av specialister, vilket gör att man kan återfinna samma namn i en rad arbetsgrupper. Vi försöker lösa de problemen ändå, eftersom det är angeläget att hålla kontakterna. Jag erkänner och är medveten om vilken betydande arbetsbörda som därmed vilar på departementets personal, men den har vuxit fram genom krav, inte minst från lokala företrädare som kommuner och fack. När det sedan gäller ansvarsfrågan i dess vidare bemärkelse, dvs. företagens sociala ansvar, tror jag att det inte är några större åsiktsskillnader mellan Hans Alsén och mig. Hans Alsén säger att sysselsättningsplaneringen måste vara samhällets uppgift. Ja, jag tror att man skall komma ihåg att sysselsättningsplaneringen i företagen, om den skall bli meningsfull, måste vara företagens ansvar, men den bör naturligtvis ske i nära samförstånd med kommunala myndigheter, länsarbetsnämnder etc. Till sist, herr talman, vill jag säga att i den speciella arbetsgrupp som arbetar för norra Uppland har facket varit adjungerat, och dessutom kommer i dess nya, utvidgade form fackföreningsrörelsens representanter att ingå.

Herr talman! Jag har ingen anledning att här söka sak med industriministern. Han anslår en vänlig och i långa stycken avväpnande ton, som jag också tror är förankrad i en ärlig uppfattning. Därför finns det som sagt ingen anledning att bråka i onödan. Men det finns ändå skäl att här klara upp vissa frågor som står kvar obesvarade. Några av dem är mycket viktiga. Jag ber därför att få återkomma till dem. Men först vill jag göra några konstateranden. Min oro för att arbetarrörelsens i Uppsala län uttalande av den 11 augusti hade hamnat i arbetsmarknadsministerns berömda papperskorg var tydligen ogrundad. I varje fall pekade industriministern på två punkter där det vidtas åtgärder i olika avseenden, nämligen när det gäller det statliga engagemanget i stålindustrin och stödet till företagarföreningen. Jag noterar att detta ligger inom industriministerns arbetsområde. Men jag vet inte riktigt hur jag skall tyda det sagda. Jag förmodar dock att industriministern i det fallet bara kan svara för sitt eget fögderi. Det fanns dock förslag som rörde andra områden och som låg närmare arbetsmarknadsministerns uppgifter men som inte har kommit med bland de åtgärder som vidtagits nu eller som är annonserade. Det är möjligt att också de kommer så småningom. Jag skall här återkomma till några, eftersom också de återfinns i skrivelsen från länsstyrelsen, som industriministern emellertid förbigick att jag hade frågat om. Det svar industriministern ville ge till människorna i Söderfors som oroar sig för sin framtida sysselsättning kunde inte uttryckas i konkreta och preciserade siffror, men svaret andades ändå en klar optimism. Jag anser att det är mycket viktigt att den optimismen finns i regeringens kansli, ty i annat fall tror jag inte att man rår med någonting. Där får man alltså för dagen notera denna optimism som en pluspost, men vi väntar givetvis också på konkreta åtgärder på många områden. Vad sedan gäller den Forsmarksgrupp som jag talade om förstår jag inte riktigt vad industriministern menade, när han sade att det var att blanda ihop två saker. Det tycker inte jag. Jag har försökt att tala rent och klart, när jag pekat på att Forsmarksgruppen skall man inte se som något specifikt tecken på att regeringen är progressiv och handlingskraftig. Det är helt överflödigt att tala om den saken. Regeringen har bara att fullfölja riksdagens energipolitiska beslut. Gör man det, så kan man också ägna många statssekreterartimmar åt andra uppgifter, som jag upplever som kanske ännu viktigare. Detta förutsätter självfallet att den nuvarande regeringen har känsla för att av riksdagen fattade beslut skall verkställas av regeringen. Men har man inte den känslan, så är det naturligtvis moraliskt riktigt att ta på sig ett ansvar för att trygga den sysselsättning som man själv i mycket hög grad direkt äventyrar i Forsmark. Det gäller f. ö. inte bara sysselsättningen — som är en stor och viktig fråga för alla människor här i landet — utan man äventyrar också realvärden på andra områden där man själv har satt sig i den båt man sitter i. Därför tycker jag att talet om vad regeringen har vidtagit för åtgärder inte hör hemma i denna diskussion. Sedan är det tydligen inte riktigt så enkelt som jag trodde när det gäller företagens skyldighet att hålla sysselsättningen uppe till dess planerna rörande den framtida stålindustristrukturen är klara. Det tycks inte finnas några formella bindningar med företagen. Men om jag har förstått saken rätt, så är industriministern av samma mening som jag, nämligen att företagen här borde ha svarat upp mot förväntningarna och tagit sitt ansvar för att upprätthålla sysselsättningen. Tydligen är industriministern dock av den meningen att problemen har varit och är så stora att företagen inte orkar med att ta det ansvaret. Det är väl så jag får tolka industriministerns ord. Och då är det ju beklagligt om situationen är så allvarlig. Beträffande arbetsgruppernas problem är vi tydligen ganska överens, och jag har nu också fått klart besked om att representationen skall utökas till att omfatta fackföreningar och kommuner. Det är riktigt att fackliga representanter har varit kallade till Söderfors-Österbygruppen. Men det har då varit beroende av ordförandens vilja att kalla. Nu har viljan funnits och därför har det gått bra. Men jag tycker att skall man vara med i något sammanhang skall man vara likaberättigad part. Ingen som kallas skall behöva känna sig mer eller mindre som supplikant. Det är ingen bra form, om man vill nå resultat i samråd. Nu har också industriministern meddelat att det kommer att bli ändring på den punkten, och det är bra. Sedan till frågorna som gäller förslagen i länsstyrelsens skrivelse. Jag får tydligen lov att konkretisera mig på en punkt. Det har bl.a. föreslagits att man skulle stimulera industriinvesteringar i Tierps, Östhammars och Älvkarleby kommuner genom att länsstyrelsen beslutar att dessa kommuner skall hänföras till det allmänna stödområdet. För att nu ta ert förslag i en rikhaltig flora av olika förslag skulle jag vilja fråga, om det finns någon möjlighet att realisera just det här förslaget? Vill industriministern svara på den konkreta frågan och utvidga svaret till att omfatta några av de andra förslagen är jag givetvis tacksam.
Herr talman! Får jag beträffande den sista frågan, om länsstyrelsens i Uppsala län skrivelse, säga att länsstyrelsen i Uppsala län har hört av sig.

Jag kan alltså för dagen inte närmare gå in på hur vi kommer att behandla länsstyrelsens i Uppsala län förslag, men vi kommer att ta all tillbörlig hänsyn till de synpunkter som har framförts. Hans Alsén tycker att frysningen var mera komplicerad än han hade föreställt sig, och det är den naturligtvis i ett skede när den internationella marknaden ser ut som den gör och när företagens likviditet och motståndskraft snabbt har urholkats. Företagen har alltså inte orkat med sitt ansvar. Nu har ju förhandlingarna fortgått mellan departementen — det gäller både industrioch arbetsmarknadsdepartementet — och Uddeholm, och vi har haft långa diskussioner om utnyttjandet av det s.k. 75-procentiga stödet till Söderfors. I det längsta har det varit ganska stora svårigheter att vinna gehör för detta, eftersom företaget inte har haft ekonomiska resurser att klara den 25-procentiga andel som är företagens. Nu ser det emellertid ut som om det har lossnat, och länsarbetsnämnden i Uppsala och företaget har inlett mera konkreta diskussioner för att lösa det problemet. Det är på vägar som dessa som man i det här läget får försöka klara sysselsättningen i avvaktan på att det allmänt-ekonomiska och marknadsmässiga läget förbättras. Och de strukturåtgärder som nu kommer att sättas in som en följd av förslagen i strukturpropositionen kommer också att kunna genomföras.
Herr talman! Till sist vill jag bara säga att jag är tacksam för industriministerns besked beträffande den fortsatta behandlingen av länsstyrelsens i Uppsala län skrivelse. Jag har förståelse för att man måste behandla de olika länsstyrelser som är berörda av stålutredningen och stålproblemen i ett sammanhang. Självfallet är avsikten inte att det län som jag själv representerar skall skaffa sig förmåner på andras bekostnad. Men det är ändock så — och det vill jag starkt understryka —- att man inte i detta sammanhang kan lägga en mall över landet eller ens över de län som har den numera tveksamma fördelen av att ha stålindustri. De är så olikartade i många avseenden, befolkningsstrukturellt och i övrigt, och det finns därför skäl att inte göra generaliseringar i detta fall utan bedöma varje län efter dess förutsättningar och speciella problem. Men självfallet respekterar jag att denna bedömning skall ske samtidigt. Jag uppfattar industriministerns uttalande på denna punkt som ett löfte att det blir en, som arbetsmarknadsministern sade i december 1976, seriös prövning från regeringens sida. Det är emellertid också bråttom på många håll, inte minst när det gäller att stilla den oro som vi alla vet finns ute bland människorna men också i många fall med tanke på att de insatser som man vill göra verkligen skall bli meningsfulla och att de i vissa lägen skall kunna bli långsiktigt förebyggande och riktiga. Vi kan ju inte rimligen bygga svenskt näringsliv, varken i Uppsala län eller annorstädes, på att stanna vid att rädda krisbranscher. Vi måste också utveckla verksamheter och få i gång nya på olika områden, industriella och andra, som kan föra utvecklingen vidare och långsiktigt trygga sysselsättningen för de många människorna. Helst bör de också i så stor utsträckning som möjligt genomföras så att människorna får möjligheter att fortsättningsvis bygga och bo på de ställen som de känner som sin hemort.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat mig dels om regeringen är beredd att ge de statliga företagen i Norrbotten erforderliga medel för redan planerade och nödvändiga investeringar, dels om regeringen har för avsikt att lägga fram en industrialiseringsplan som omfattar hela Norrbotten och vars mål är full sysselsättning. Eivor Marklund har frågat mig dels om jag delar uppfattningen att staten måste gripa in för att förmå företagen att ta ansvar för följderna av sina handlingar, dels om jag kommer att ta initiativ till att utveckla en långsiktig plan för industrialisering av Norrbotten och om jag i så fall kommer att se till att fackliga organisationer och kommuner garanteras full och fortlöpande insyn i planeringen. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Jag vill först konstatera att läget i Norrbotten är bekymmersamt. Såväl Luossavaara-Kiirunavaara AB som Norrbottens Järnverk AB och AB Statens Skogsindustrier brottas med svåra avsättningsoch lönsamhetsproblem. Dessa problem kommer att leda till minskningar av sysselsättningen vid företagen. Jag är dock beredd att förorda kraftfulla insatser för att garantera de norrbottniska basindustriernas fortlevnad. LKAB förbereder f. n. vissa projekt som skulle kunna bidra till att hålla sysselsättningen i malmfälten uppe. Jag håller mig under hand informerad om hur arbetet med dessa projekt framskrider. LKAB överväger bl.a. att bygga ett apatitverk i Kiruna. Frågan om statligt stöd för finansiering av detta projekt bereds f. n. inom regeringen. På grundval av de pågående förhandlingarna om handelsstålsindustrins framtid avser regeringen att föreslå ett mycket stort kapitaltillskott till det nya bolaget. Det är helt klart att en betydande del av detta kapital kommer att tillföras NJA. ASSTI har redovisat omfattande investeringsplaner. Frågan om finansieringen av dessa investeringar bereds f. n. inom regeringen. Jag anser att staten som ägare till de företag som svarar för merparten av industrisysselsättningen inom länet i rådande läge bör ha ett särskilt ansvar för den berörda arbetskraftens sysselsättning. Samtidigt måste ansträngningarna att skapa ett mer differentierat näringsliv öka. Olika åtgärder i denna riktning samordnas av Norrbottensdelegationen, i vilken samtliga riksdagspartier är representerade med ledamöter. Jag anser att detta tillgodoser samma syfte som interpellanterna avser med en industrialiseringsplan för Norrbotten. Delegationen har till uppgift att på sikt skaffa näringslivet och därmed sysselsättningen i Norrbotten en bredare och sålunda stabilare bas, bl.a. genom att stimulera till ökad spridning av såväl företagens storlek som deras branschinriktning. Delegationen är en av initiativtagarna till NJA invest och är initiativtagare till projektet Verkstäder i Norr, i samarbete med högskolan i Luleå, och till att förstärka företagarföreningens resurser. Slutligen vill jag erinra om att regeringen nyligen har beslutat föreslå riksdagen att höja det regionalpolitiska introduktionsstödet kraftigt i Norrbotten och att stödja en utbyggnad av verksamheten inom Stiftelsen för Metallurgisk forskning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation, men jag kan tyvärr inte anse att det är positivt och lugnande. Det är alltför många kringgående rörelser, alltför många utgångar och alltför många till intet förpliktande formuleringar i herr Åslings svar. I Bibeln står det ju att ”sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.” Man kan knappast säga att herr Åslings svar har den otvetydiga karaktären. Industriministern redogör mycket noggrant för redan vidtagna åtgärder och det som måhända planeras. Jag känner inget behov av att försöka finna invändningar mot en rad av dessa saker, men nog måste det stå klart för herr Åsling att det inte räcker, att problemen i Norrbotten kommer att förvärras, om inte mycket, mycket långtgående åtgärder vidtas. Sker inte det kommer Norrbotten att drabbas av en ny, stor utflyttningsvåg. Vårt lands störste resebyråkung, förre generaldirektören Bertil Olsson, besökte Norrbotten under sommaren och hösten och talade om att nu är det dags igen. Det är nyttigt att flytta på sig, sade han, den gamle cynikern. Vi har under den gångna sommaren också varit rikt begåvade med statsrådsbesök. Alla har yttrat sig mycket välvilligt och sagt att man skall överväga olika åtgärder, och sedan har de i största allmänhet hänvisat till Norrbottensdelegationen, som ju mer och mer tycks gå på tomgång. Och f. ö. kan man fråga sig: Vad kan dén göra även om viljan är god? Ansvaret är och förblir regeringens! De stora basnäringarna i Norrbotten är fortfarande den livgivande pulsådern för sysselsättningen. Att utveckla dessa basnäringar är den avgörande frågan för länet. Låter man basnäringarna utarmas, avstår man från en naturlig vidareutveckling, då stryper man långsamt det norrbottniska näringslivet, förstärker den koloniala karaktären och driver i väg kunniga, yrkesskickliga och arbetsvilliga människor — antingen ut i arbetslöshet eller också ut till en oviss framtid någon annanstans i landet. Det är vad som nu håller på att ske. I interpellationen påpekar jag att den registrerade arbetslösheten i augusti iår låg 22 96 över fjolårets siffra. Jag har inte dagens siffra framför mig, men jag kan ändå med till visshet gränsande sannolikhet säga att situationen inte har förbättrats sedan dess. Tvärtom säger alla prognoser att det kommer att bli än värre. Människorna i Norrbotten börjar få rädda ögon. Man möter en stor fruktan för framtiden när man reser runt, när man talar med människor, när man deltar i diskussioner och konferenser. Brutalt krossades många förhoppningar när ni nu defintivt tycks ha avfört Stålverk 80 från dagordningen, det projekt som kunde ha blivit utgångspunkten för en bred industriell utveckling i Norrbotten. De många tusen nya jobben vid NJA har förvandlats till en deprimerande motsats. Där jobbar man inte nu i den fascinerande känslan av att man håller på att bygga upp någonting nytt. Nu planerar man för att minska personalen med minst tusen man. I malmfälten har arbetarklassen under årens lopp slitit fram enorma rikedomar till den svenska statskassan. Då var arbetarna bra att ha. Nu betraktas de tydligen som en slitoch slängvara som det statliga bolaget i största utsträckning skall försöka göra sig av med på olika sätt. Länsarbetsnämnden i Norrbotten konstaterar torrt att LKABoch ASSI har aviserat åtgärdsprogram, som vid verkställighet får mycket stora sysselsättningsmässiga konsekvenser. Det kan man se vid ett ganska ytligt studium. Detta är en mycket mild formulering. När de stora basindustrierna, som betyder så mycket i viktiga regioner, minskar antalet arbetstillfällen innebär det inte bara att antalet anställda blir mindre i resp. industri. Det innebär också att många andra arbetstillfällen försvinner, som på ett eller annat sätt är knutna till aktiviteten, att hela kommuners existens undergrävs, att man långsamt tappar livet ur viktiga regioner. Ta bara malmfälten som exempel! Alla vet vi att två stora kommuners väl och ve hänger samman med LKAB:s aktivitet. Och nu sätter sig LKAB på sparlåga. Vad ämnar regeringen göra? Blir det något kulsinterverk i Kiruna — eller skall vi i stället bygga det utomlands? En tanke som inte tycks vara främmande för industriministern. Något klart besked får man inte i interpellationssvaret. Skall man ge LKAB medel för att modernisera maskinpark och annan utrustning, som till vissa delar är i dåligt skick? Tänker man ge LKAB i uppdrag att bygga apatitverk? Och framför allt: Tänker regeringen satsa de miljarder som måhända behövs för att bygga upp förädlingsindustrier i malmfälten för att därigenom skapa ett differentierat näringsliv och trygga sysselsättningen? Vi har också den statliga träindustrin. ASSI säger att det behövs en miljard för att koncernen skall kunna leva vidare och expandera. Det behövs en halv miljard för att på sikt trygga sysselsättningen vid Karlsborgsverken. Då har man ändock inte räknat med uppbyggandet av en kartongfabrik. Jag vill också fråga herr Åsling om den fabriken — i likhet med Stålverk 80 — är bortsopad av regeringen. ASSI i Piteå präglas inte heller av utvecklingsplanering — tvärtom. I höst har diskussionen gällt om man skall hålla boardtillverkningen i gång eller lägga ned den och göra flera hundra människor arbetslösa. Diskussionen borde i stället ha gällt frågan hur man skall kunna trygga framtiden genom ökad förädling, hur man skall kunna bereda flera människor arbete i stället för att aktualisera frågan hur många som skall göras arbetslösa, Nu står Piteåfabriken som tillverkare av halvfabrikat, kraftliner — alltså ytterskiktet i wellpapp — men den färdiga wellpappen produceras på annat håll. Med regeringens välsignelse investerar ASSI utomlands i stället för i Piteå, där det bäst skulle behövas. När skall den utvecklingen brytas? När skall ASSI ges resurser till en långtgående förädling i Norrbotten? Det finns anledning att ställa den frågan. Strax före helgen fick vi norrbottningar också i radio höra hur länets hövding vid ett besök hos Nils Åsling fått klara besked om att ASSI skall få en halv miljard för att kunna klara sina nödvändiga investeringar. I samma radioinslag framhölls att koncernledningen inte mottagit något sådant besked. Det skapade betydande förvirring i Norrbotten, inte minst i de bygder som framför allt har berörts av träindustrins utveckling. Det var mot den bakgrunden som jag med ett visst intresse väntade på industriministerns svar på min interpellation — där måste det väl finnas ett mer exakt besked, var min tanke. Men det gör det faktiskt inte. Och då måste man fråga sig: Talade Ragnar Lassinantti i nattmössan när han på reporterns fråga, om beskedet från Åsling innebar att ASSI får de begärda medlen, svarade ett otvetydigt ja? Om Ragnar Lassinantti inte förts bakom ljuset, och om den norrbottniske landshövdingen inte har gjort alltför välvilliga tolkningar av resonemanget med statsrådet, bör detta löfte kunna åberopas i kammaren och komma in i riksdagsprotokollet. Sker inte det kvarstår ju osäkerheten, och besked via landshövdingen kan i så fall även i fortsättningen betraktas med en viss misstro. I Norrbotten har vi också de delar där man inte längre kan säga att en katastrof hotar, den är redan ett faktum. Det gäller praktiskt taget samtliga inlandskommuner. Det gäller Pajala och Övertorneå, som kippar efter andan. I Jokkmokks kommun har man det så illa ställt att man överväger att ta maten ur munnen på skolbarnen, I Arjeplog är sysselsättningskrisen så allvarlig att man snart bara har frisk luft att leva på, och det är ju ganska mager kost. Norrbotten är ett län fyllt av problem som förvärras för varje dag som går. Det är bakgrunden till de frågor som jag ställde, Industriminister Åsling kan inte liksom en annan Pontius Pilatus två sina händer och ständigt hänvisa till Norrbottensdelegationen eller pågående utredningar. För att lösa Norrbottensproblemen behövs åtgärder av dubbelsidigt slag: dels måste de statliga basindustrierna garanteras de medel som krävs för att förbättra och modernisera redan befintliga anläggningar och verkställa planerade nybyggnader, dels är det nödvändigt med en totalplan för att garantera full sysselsättning och utveckling i varje kommun. Där hyser jag inte samma förtröstan på Norrbottensdelegationens möjligheter som industriministern.

Herr talman! Även jag vill tacka för interpellationssvaret. I ett radioförmedlat meningsutbyte för en tid sedan med Nils Åsling som den ena parten föreföll det som om statsrådet ansåg att det stora bekymret för Norrbottens del egentligen var misstämningen bland människorna där uppe. Nu konstaterar industriministern i sitt svar att läget i Norrbotten är bekymmersamt, och därmed får man väl också anta att han har förståelse för norrbottningarnas oro. En från annat sammanhang ryktbar kolumnist i en av våra kvällstidningar finner anledning att ironisera över människors oro på följande sätt: ”Landet är tråkigare än någonsin. Partiledarna stönar. Bekymren haglar. Olyckorna staplas. Bedrövelserna packar sig, i lager på lager, elände på elände. Sällan har landet haft sämre tider. Sällan har spöken så hålögda lurat vid knuten. Sällan har allvaret och den dödsgrå domedagstonen tutat så djupt i luren.” Den här ironin är nu riktad mot politikerna i detta land enkannerligen mot partiledarna, som beskrivs som ena makalösa gnällmånsar. Men liksom när det gäller Nils Åslings yttrande i radiodebatten reagerar säkert en del av kolumnläsarna i Norrbotten så, att norrbottningarna tydligen gör sig bekymmer där inga finns. Det är naturligtvis inte oron bland människor i krisdrabbade områden som är det allvarliga bekymret utan grunden till oron. Och den grunden finns i den planlöshet som präglar hela detta samhälle och som särskilt åskådligt har illustrerats i Norrbotten de senaste åren, där pendeln har gjort kraftiga svängningar från optimism och storslagna projekt till tal om skrotning av planerade utbyggnader och hot om inskränkningar i tidigare verksamhet. Sådana inskränkningar aviseras i ett företag som LKAB, vars vinster under gångna årtionden i inte så liten mån bidragit till det som brukar kallas ”det svenska välståndet”. Nu redovisar man avsättningsoch lönsamhetsproblem, och medicinen som skall bota sjukan skall de anställda vid företaget och berörda kommuner bestå. När statsrådet nu hänvisar till att ”LKAB förbereder vissa projekt som skulle kunna hålla sysselsättningen i malmfälten uppe” så må det tillåtas mig att i någon mån göra mig till tolk för stämningarna där uppe. ”LKAB förbereder”. Vad gjorde man då under de goda åren? Gottade sig åt siffrorna i vinstmarginalen, förstås, men sedan? Varför förberedde och genomförde man inte då projekt som kunde ha hjälpt företaget att undgå den situation som man nu råkat i? Varför byggde man inte kulsinterverket? Varför satsade man inte på vidareförädling av råvaran på platsen? O.K., det där är spilld mjölk. Men allvarligt är att det inte heller nu talas om ökad satsning på förädling inom malmfälten eller ens inom länet. Där finns ju ändå det som kunde inleda en utveckling i Norrbotten mot vad industriministern kallar ”en bredare och därmed stabilare bas”. Norrbotten har resurser. Norrbottensdelegationen kunde gärna också räknas som en resurs — om den hade makt och befogenheter. Det viktiga är nu att Norrbotten äntligen får en möjlighet att självt vara med och bestämma en utveckling utifrån sina förutsättningar. Därtill krävs en långsiktig plan för industrialisering av länet, och till det räcker knappast delegationens befogenheter. Det krävs en omfattande samordning av all statlig verksamhet, inte bara stöd till finansiering av ett och annat enskilt projekt. Det krävs effektiva möjligheter för kommuner och fackliga organisationer att påverka planeringen, så att man inte fler gånger råkar ut för det som nu drabbat länet. Kommuner har fått vidkännas både ekonomiska och andra smällar för att planerade verksamheter har måst skrinläggas. Fackliga organisationer har ställts inför krav på att vara med om att bland sina egna medlemmar ta ut dem som skall drabbas av kommande arbetslöshet. Jag kan inte finna att statsrådet alls berör den fråga i min interpellation som gäller garanti för kommunernas och de fackliga organisationernas insyn i planeringen. Jag vill därför upprepa den frågan och komplettera med en undran om t.ex. Piteå och Kalix kommuner har insyn i de investeringsplaner som ASSI enligt statsrådets svar arbetar med. En väsentlig bit i planeringssammanhang är naturligtvis att kommunerna får fram riktiga grunder för planerandet. Hur mycket råvara kan man ta ut? Hur länge sysselsätter man människor i arbete med de råvaror som finns? Hur kommer Norrbotten loss från råvaruberoendet? Allt detta är väsentliga problem som inte kan lösas på annat sätt än genom en effektiv samordning av planeringen och med erforderliga resurser för att undersöka underlaget för planeringen. Det är samhället som främst har ansvaret för människornas viktigaste sociala fråga, rätten till arbete. Men även företag, och i synnerhet sådana på sina orter så dominerande företag som de statliga i Norrbotten, har ett sådant ansvar. På den punkten tycks statsrådet vara överens med mig. Jag vill dock inom parentes varna för att en sådan paroll blir något slags maskering av situationen sådan den är. Jag sätter också frågetecken i kanten för uttrycket ”i rådande läge”. Jag vill vidga det här ansvaret till att gälla även andra delar av kommunernas liv. ”Vi är här för att bryta malm”, var en gång en LKAB ansvarigs bryska besked till människorna i malmfälten. LKAB borde vid det här laget känna att det krävs mer, att man också har del i ansvaret för samhällenas fortbestånd i stort. Till det hör i väldigt hög grad frågan om arbetstillfällen för kvinnorna. Det problemet har varit uppe i den här kammaren åtskilliga gånger. Vid flera av de tillfällena har jag själv deltagit i debatten. En ljusning kom när LKAB för någon tid sedan gick med på en överenskommelse om att 25 26 av nyanställda skulle vara kvinnor. Så kom krisen och anställningsstoppet. Nu är situationen ytterst mörk igen. I ett reportage i tidskriften Arbetsmarknaden med rubriken ”Kiruna —- staden som håller andan” uttrycker föreståndaren för arbetsförmedlingen i Kiruna saken så här: ”En kvinna har ingen chans att leva ett sjävständigt liv i Kiruna. Hon måste ha en försörjare för att klara sig... Det är fruktansvärt.” Vad gör kvinnorna då? Ja, i samma reportage säger en ung kvinna så här: ”Här finns så många unga människor som har barn. Egentligen vet jag inte varför det blir så . .. det är nästan naturligt att man skaffar barn när man slutar skolan. Jobb finns ju ändå inte att få.” Det där skulle många unga kvinnor i Kiruna ha kunnat säga. Det hör nämligen till bilden att det i procent räknat finns fyra gånger så många tonårsmammor i Kiruna som i det övriga landet. Men, herr talman, tillbaka till industriministerns interpellationssvar som jag måste beteckna som förledande i sin allmänna välvilja. Han säger att han är ”beredd att förorda kraftfulla insatser för att garantera de norrbottniska basindustriernas fortlevnad”. Som jag nyss konstaterat överväger man stöd till LKAB för vissa projekt. Vidare säger industriministern att en betydande del av det kapital som skall tillföras det planerade handelsstålbolaget kommer att tillfalla NJA. Även ASSI lär som sagt ha stora investeringsplaner på gång. Nu är det så, Nils Åsling, att vi norrbottningar är ganska skeptiska mot regeringslöften. Det är en skepsis som bl.a. grundar sig på den snabba avsågningen av Stålverk 80. Vi betraktar det fortfarande som ett svek mot sysselsättningen i Norrbotten. Vi har också tidigare fått rundhänta löften, både av den förra regeringen och av den nuvarande — löften som aldrig har infriats, utan begravts i utredningar eller förverkligats på ett sådant sätt att de inte har lett till några påtagliga förändringar. Otryggheten och arbetslösheten i Norrbotten har bestått och består. När nu industriministern kommer med nya löften — lika litet konkreta som någonsin — kan jag inte befria mig från misstanken att det är ett nytt försök att invagga norrbottningarna i en falsk trygghet. Vad menar Nils Åsling när han säger att han vill ”garantera de norrbottniska basindustriernas fortlevnad”? Vad betyder det för sysselsättningen i Norrbotten? Jag kan inte tolka industriministern på annat sätt än att han fortfarande kan acceptera sysselsättningsminskningar. Att regeringens politik är att vidmakthålla nuvarande verksamheter men på en lägre nivå, och att man således fullföljer den politik som inleddes i och med att planerna på Stålverk 80 skrotades. Den uppfattningen förstärks om man ser på planerna för det nya handelsstålbolaget, för såvitt jag begriper kommer det att innebära att ytterligare förädlingsverksamhet dras bort från Norrbottens Järnverk. Det finns, herr talman, många exempel från andra delar av världen på att långvarigt förtryck och utsugning av vissa landsändar har lett till omfattande separatiströrelser. Jag vill inte påstå att något sådant kommer att hända i Norrbotten, även om gerillakrig i Norrlandsskogarna föresvävar en del fantasifulla journalister. Men ett faktum är att det protesteras mot kolonialbehandlingen och utsugningen. Det är på tiden att något av de rikedomar som under många decennier har strömmat ut från Norrbotten och utgjort ryggraden i det svenska näringslivet nu återförs och kommer norrbottningarna till godo. Det är inga orimliga krav som ställs. Först och främst gäller det rätten till arbete för nu levande och kommande generationer. Hur skall regeringen tillgodose den rätten?

Herr talman! Låt mig först för de båda interpellanterna klara ut vilka investeringsplaner som finns. Det började omedelbart i och med den nya regeringens tillträde en mycket genomgripande ekonomisk rekonstruktion av NJA till en kostnad av 1,8 miljarder. Vi har fortsatt med att anvisa speciella resurser för Norrbottensdelegationen. Vidare har vi gjort speciella lokaliseringspolitiska insatser. Det är ändå en rad projekt som under året har aktualiserats. Det kommer nu att investeras mycket statliga pengar i det nya handelsstålbolaget. Tyngdpunkten, skulle jag vilja påstå, i detta handelsstålbolag ligger i Norrbotten. Vi bereder i regeringskansliet de investeringsplaner som ASSI och LKAB nyligen har presenterat för oss. Jag räknar med att vi inom någon månad kan ta ställning till dessa projekt. Man måste ju ändå när man för en diskussion ta hänsyn till fakta i målet — annars är all diskussion meningslös. Det har aldrig någon gång tidigare satsats så mycket som nu regionalpolitiskt på att försöka lösa de problem som finns i Norrbotten. Vi är medvetna om hur allvarliga de är. Framför allt ungdomsarbetslösheten oroar mig. Men man skall ha klart för sig att om vi fullföljt Stålverk 80, så hade resurser över huvud taget inte funnits för att fullfölja arbetet med att differentiera näringslivet i Norrbotten. Den planlöshet i det förgångna, som Eivor Marklund talade om, berodde just på en bristande realism när det gällde näringspolitiken i Norrbotten. Stålverk 80 knöt upp resurserna på ett sätt som gjorde det omöjligt att gå vidare med differentieringen av näringslivet i Norrbotten, vilket måste vara det primära. Vad som pågår är ett segt och målmedvetet arbete för att bygga upp det norrbottniska näringslivet och trygga sysselsättningen i Norrbotten. Det är segt därför att vi har en konjunktur som är mycket besvärlig. Lagren, både av malm och av stålämnen, växer. Hur man i det sammanhanget förutsättningslöst kan tala om att det bara gäller att gå vidare med basnäringarna förstår jag inte. Det vittnar om att man inte har någon kontakt med de ekonomiska realiteterna. Alf Lövenborg säger att Norrbottensdelegationen mal på tomgång. Det är fel. Där finns alla partier representerade, alla partier har sitt ansvar i Norrbottensdelegationen. Jag upplever deras arbete som mycket konstruktivt; det har inneburit att man i Norrbotten för första gången tagit ett samlat grepp över sektorsgränserna. Alla inblandade parter har därmed en chans att göra något för att vidareutveckla insatserna i Norrbotten.

Herr talman! Statsrådet Åsling sade i sitt andra inlägg att vi skulle klara ut det här med investeringsplanerna och började sin redovisning med NJA. Jag tycker verkligen att det var en olycklig början. Genom att man likviderade Stålverk 80 tog man från Norrbotten långt mer än Tyvärr måste jag också säga att jag inte fick det exakta besked jag efterlyste, nämligen om den halva miljarden till ASSI, som landshövdingen enligt ett radioinslag litade på. Då måste man fortfarande fråga sig: Vad sade Åsling till landshövding Lassinantti? För man länets hövding bakom ljuset eller kan inte Åsling ge samma klara besked inför riksdagen som mellan skål och vägg? Jag tycker det verkar något mystiskt. Av herr Åslings tal om vår bristande förståelse för de ekonomiska realiteterna inser jag att han tycker att jag är otacksam som inte med större entusiasm registrerar regeringens åtgärder. Jag förmodar att jag är en ganska genomsnittlig norrbottning, och tacksamhet är kanske inte vårt mest framträdande drag, förmodligen därför att vi sällan haft någonting att vara tacksamma över, i varje fall inte när det gäller statsmakternas hantering av den landsändan. Jag är också på det klara med att det råder en kapitalistisk kris och att Sverige är indraget i den. Men den krisen drabbar ju Norrbotten orimligt hårt, eftersom vår sysselsättning baserats på råvaror och halvfabrikat. De är alltid mest konjunkturkänsliga, och det är det man måste komma ur. Vi kritiserar er därför att ni spolade Stålverk 80, ett projekt som var ett steg på vägen för att bredda näringslivet och sysselsättningen i Norrbotten. Ni gjorde det med hänvisning till den nuvarande krisen och bristen på resurser. Men man måste fråga sig om regeringen är helt i avsaknad av framtidstro. Kommer det inte att behövas stål också i framtiden? Skall de kapitalistiska konjunktursvängningarna bestämma den industriella utvecklingen? Då finns det verkligen anledning att se mörkt på framtiden. Då kommer det under lång tid framöver att höjas ett varnande pekfinger mot varje vision som vi norrbottningar har om att det skulle vara möjligt för oss att själva förädla råvaran. Det talas ofta om att konjunkturerna är dåliga och att man därför inte kan bygga Stålverk 80. Men kunde man inte vända på resonemanget, Nils Åsling, och säga att vi bygger stålverket nu så att det står klart till den väntade konjunkturuppgången? Stål kommer alltid att behövas, det är min fasta övertygelse. Det är grundvalen för all industriell utveckling. Och nog vore det en sällsam ironi om man tänkte sig att stål kan frambringas överallt i världen bara inte i Norrbotten där vi har gott om järnmalm. Nils Åsling betonade än en gång vilka stora belopp som satsats i Norrbotten under senare tid. Fattas bara annat efter allt som har tagits från den landsändan under decennier! Det som nu krävs är miljardsatsningar, det är en plan som garanterar de befintliga statsindustriernas expansion och uppbyggnaden av nya industrier runt om i Norrbotten. Jag vet inte om det handlar om 5 eller 10 miljarder kronor eller måhända mera, men det är satsningar av den storleksordningen som måste göras, som vi har rätt att få, som vi i Norrbotten inte är skyldiga att känna tacksamhet över — det är bara en ringa återbäring för allt vad vi har lämnat ifrån oss av malm, skog, vattenkraft och inte minst människor. Och dessutom: det är verkligen inte en fråga om resurser, det är en fråga om hur resurserna disponeras. Anser man sig ha råd att lägga ned 72 miljarder kronor under en femårsperiod på militära ändamål men inte sjundedelen av samma summa på att bygga Stålverk 80 i Luleå tycker jag att den typen av prioritering är synnerligen tvivelaktig.

Herr talman! Statsrådet Nils Åsling talar om ett segt och målmedvetet arbete för Norrbotten. I Norrbotten har vi i årtionden upplevt ett segt och målmedvetet motstånd från storfinansen och från de politiska företrädare för denna som nu är rikt representerade i regeringen. Så bemöttes också Stålverk 80. Det är ett faktum. Vi har från mitt partis sida ställt förslag om ett statligt utvecklingsprogram, och vi menar att LKAB, NJA, domänverket, ASSI, kraftverken, malmbanan, mineralrikedomarna — allt detta är förutsättningar och betingelser för förnyelse och utveckling i vårt län. Det vittnar, menar jag, om raka motsatsen till vad Nils Åsling sade, att vi skulle stå främmande för realiteter. Vi tar tvärtom hänsyn till realiteterna. När det gäller NJA:s framtid är det angeläget att det äntligen ges klara besked efter alla turer som har tagits. Jag är överens med Nils Åsling om att detta inte är något som har kommit under det senaste året; vi har också under den socialdemokratiska regeringen upplevt dessa ständiga turer kring vad som skall hända med NJA. Det framgår inte av Nils Åslings redovisning över investeringarna vilka regeringens planer egentligen är beträffande NJA:s framtid och den statliga företagsamheten över huvud taget i Norrbotten. För min del finns därför oron kvar. En ganska lång politisk verksamhet, därav snart tio år i riksdagen, har givit mig vissa erfarenheter av hur människor funderar över sin situation. Många har väl också i likhet med mig märkt att vissa situationer i ett samhälle eller för människor privat ökar viljan att diskutera och påtala politikernas ansvar. Själv upplevde jag t.ex. gruvstrejkveckorna som en sådan situation. Det jag upplever nu har många likheter med den tiden. Under strejken handlade det ju inte bara om ekonomiska krav utan också om hur LKAB borde fungera för att bli en bra arbetsplats och i vid mening en stöttepelare för samhället. Det är sådant som människor pratar med mig om nu också ute på staden, på postkontoret eller i livsmedelsbutiken. Unga människor som nyligen byggt sig ett egethem är bekymrade över hur de skall klara det, om arbetet tar slut. Småföretagare frågar vem som skall våga satsa på någonting nytt nu, osv. Men jag vill tala om för herr Åsling — fortfarande med anknytning till det han sade i radioprogrammet — att det inte handlar om någon hopplöshetens attityd, utan man frågar sig varför det är på det här viset. Det kunde ju vara så helt annorlunda. Tänk bara om det satsades på forskning kring sådana idéer som kunde utnyttjas i näringslivet i Norrbotten, säger man. Det är ju ändå i norr som framtiden har en chans, säger man också. Så visst finns det optimism. Men det finns också ett beslutsamt: nu är det nog! Nu måste det vara färdigutrett, nu måste det på allvar satsas på Norrbotten! Jag vill — till glädje eller inte — för statsrådet tala om att jag under de närmaste dagarna kommer med ytterligare en interpellation i vissa konkreta frågor som rör Norrbottens näringspolitik.